Herr talman! Vi har tydligen, herr Sven Gustafson i Göteborg och jag, det gemensamt att vi båda anser att propositionen innehåller många viktiga och angelägna reformförslag. Men vi har trots allt lyckats bli oense på ett par punkter, och i mitt första, alltför långa inlägg redovisade jag de sakliga skäl som varit avgörande för reservanternas ställningstagande. Vi har hela tiden i trafikutskottet — det tror jag kan intygas från olika håll — velat undvika en lottsituation i det här ärendet. Vi har därför på två mycket viktiga punkter avvikit från propositionen, och vi har sträckt oss mycket långt. Men vad kan sex socialdemokrater och en vpkare åstadkomma i ett utskott gentemot åtta moderater, centerpartister och folkpartister som — det må bära eller brista — beslutar sig för att chansa på fru Fortuna? Herr talman! Uppriktigt sagt förstår jag inte varför samtliga borgerliga ledamöter i trafikutskottet avvisat vårt förslag om sammanjämkning i forumfrågan. De säger sig visserligen tro starkt på fördelarna med en handläggning i tingsrätt — och det må vara deras uppfattning. Men om de bergfast tror på detta kunde de gott gå med på att hänskjuta frågan till justitiekansler Gullnäs utredning — eller hur? Ingen behöver väl tvivla på att det blir en opartisk och förutsättningslös utredning. Tror nu utskottsmajoriteten verkligen på sina argument så har den ju inte heller någonting att frukta. Vi har verkligen ansträngt oss att gå de borgerliga till mötes, men kompromiss är ju inte detsamma som kapitulation. Detta vill jag starkt understryka.

Herr talman! Här har talats mycket om förutsättningslöshet. Jag vill säga att jag har en fullkomligt förutsättningslös inställning när det gäller frågan om länsrätt eller tingsrätt. Om man skall göra en ändring, om man skall överföra mål från länsrätt till tingsrätt, bör det ju finnas bärande motiv till den överflyttningen. Då återkommer jag till vad jag sade i mitt tidigare anförande, nämligen den springande punkten härvidlag — och det som vi väl alla anser att människorna måste uppleva som ett förfärligt stort problem — är att så lång tid förflyter mellan dom i ansvarsdel och dom i körkortsfrågan. Men med hänsyn till den reformering som har skett beträffande länsrätten och de utsikter att skynda på handläggningen som man talar om i propositionen tycker jag att frågan kommer i ett annat läge. Jag kan nämna att jag har en kollega som var suppleant under utskottsbehandlingen och som också tjänstgör som ledamot i tingsrätt i Göteborg. Han var väldigt tveksam till att börja med, och vi diskuterade mycket den här frågan om att inte tingsrätten också skulle få avgöra körkortsfrågor. Men han ändrade uppfattning efter hand och ansåg att det fanns mycket som talade för propositionens förslag. Vad jag vill komma till är att det ändå är resultatet som är det avgörande. Kan man få en behandlingsordning som på ett tillfredsställande sätt tillgodoser körkortsinnehavarens behov och önskemål, så är ju det huvudsaken. Frågan vid vilken rätt ärende skall ligga kan vi inte göra till en huvudsak. Jag tror faktiskt att det finns anledning att förvänta sig att man kan få en sådan behandling i länsrätterna att man kan säga att den är fullt tillfredsställande. Jag har i alla fall den uppfattningen.
Herr talman! Herr Magnusson i Kristinehamn säger att det är resultatet som är det avgörande, och det tycker jag också är riktigt. Det blir en dubbelbehandling med den argumentering som har förts här av såväl herr Magnusson som herr Essen Lindahl. Det går inte att få ett samtidigt avgörande. Den som döms i en tingsrätt får, när domen avkunnas, icke reda på hur det går med hans körkortsfråga, han kan få vänta i flera månader. Trots de ansträngningar som görs för att förkorta den tiden kommer det att vara så i många fall. Det är det därför som vi för vår del anser att man skall besluta i princip att trafikbrott av det slag som jag här har nämnt skall överflyttas till tingsrätt. Sedan ville herr Essen Lindahl göra gällande att majoriteten här hade bara en enda önskan. Det var tydligen inte några sakliga skäl, utan vi skulle till varje pris satsa på fru Fortuna. Jag tycker inte det är något särskilt rättvist omdöme. Under de tre år som den här jämviktsriksdagen pågått har jag kunnat konstatera att det från alla sidor inom trafikutskottet finns ett verkligt intresse av att försöka få breda lösningar. Jag har gjort en liten undersökning, som visade att förra året hade utskottet på grund av motioner gjort framställningar till regeringen i enhällighet — alltså vid sidan av regeringens förslag — på åtta punkter. I år har det skett på nio olika punkter. Därtill kommer två fall då det bara funnits en enda reservant. Detta har varit möjligt därför att vi från alla sidor inom utskottet har varit intresserade i sakfrågorna och velat försöka få breda lösningar. Men här har vi ju olika uppfattningar. Är det då fel att dessa uppfattningar kommer till synes? När det inte gick att jämka ihop på denna punkt, är det väl naturligt att våra uppfattningar kommer till synes. Då säger herr Lindahl: Ja, men om ni tycker att ni har så bra argument, varför vågar ni då inte vara med om en förutsättningslös utredning — där direktiven enligt reservanterna icke kommer att innehålla ett enda argument till stöd för överflyttning? Vårt skäl är helt enkelt att det kommer att fördröja denna sak ytterligare. Den har diskuterats i 40 år, den har utretts i många år. Det finns ingen anledning att i det här fallet ytterligare förhala saken. Nu är tid att ta ställning i principfrågan.

Herr talman! Jag var i likhet med herr Magnusson i Kristinehamn från början ganska nollställd i den här frågan, gick till verket helt förutsättningslöst men fann propositionen mycket bra och övertygande. MHF och andra nykterhetsorganisationer delar vår uppfattning om propositionen och har också gett uttryck härför, vilket det kan vara skäl att teckna sig till minnes. Varför den här stora kärleken, herr Sven Gustafson i Göteborg, till trafikmålskommittén på en punkt — när det gäller forumfrågan? I övrigt har jag fattat herr Gustafsons inlägg på det sättet att han hälsar med tillfredsställelse alla de ändringar som skett i propositionen och där man på väsentliga punkter tagit avstånd från trafikmålskommitténs förslag. Men när det gäller just forumfrågan ökar plötsligt värdet av trafikmålskommitténs ställningstagande i herr Gustafsons ögon. Trafikmålskommitténs betänkande har knappast på någon punkt lagts till grund för förslagen i propositionen. Men just när det gäller forumfrågan — och bara där — talar herr Gustafson om hur oerhört viktigt utredningens ställningstagande varit. Men det är tydligen bara på den punkten som herr Gustafson helt sluter upp bakom trafikmålskommitténs förslag. Om tiden det tillät skulle man kunna orda mycket om inställningen hos olika remissinstanser. Även i utskottet har man åberopat olika remissyttranden. Jag skulle, om tiden medgav, kunna redovisa minst lika många yttranden till förmån för reservanternas uppfattning som dem herr Gustafson här åberopat. Det är riktigt att vi många gånger blivit överens i trafikutskottet. Vi behandlade häromnatten postens organisationsfrågor, och då steg herr Torwald upp och hyllade trafikutskottet och sade att det var föredömligt hur väl man där hade kommit överens vid behandlingen av det kontroversiella ämnet. Jag hade tänkt — liksom herr ordföranden — att vi i dag skulle behandla de här frågorna på ett trevligt och avspänt sätt, och det tycker jag också vi har gjort. Och betrakta det då inte som en alltför stor elakhet om jag säger, att ingen kan beskylla vår ordförande för att ha överansträngt sig i sin strävan att på denna punkt åstadkomma ett enhälligt utskottsbetänkande.
Herr talman! Det är ganska fåfängt att diskutera inre angelägenheter i utskottet. Men utskottets ledamöter vet hur många sammanträden vi har haft, hur vi har utlyst extra sammanträden för att se om vi skulle kunna nå fram till enighet och hur många underhandssamtal det har varit. Men vi har fått konstatera att här var det i grunden olika ståndpunkter. Och jag vill på nytt fråga: Vad är det då för fel att dessa ståndpunkter kommer fram? Herr Lindahl säger att det är så egendomligt att jag, när jag har kritiserat trafikmålskommittén på så många andra punkter, plötsligt tycker att kommitténs förslag är bra på den här punkten. Ja, jag har ingen auktoritetstro. Jag anser inte att allt som trafikmålskommittén har sagt är bra eller att allt som den har sagt är dåligt. Jag har funnit att när departementschefen gått ifrån trafikmålskommitténs förslag i fråga om förarurval och en hel del andra saker, så han har haft synnerliga goda skäl för detta. Jag har sagt att de statistiska utredningar som trafikmålskommittén gjorde på den punkten inte håller. Då det däremot gäller forumfrågan tycker jag att kommittén har framlagt ett bra material, och framför allt har ju remissinstanserna gjort detta. Det är högsta domstolen, riksåklagaren, tre hovrätter, kammarrätten i Göteborg, Kommunförbundet, statskontoret, riksrevisionsverket, statens trafiksäkerhetsverk och Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, som just skall tillgodose trafiksäkerhetssynpunkter. Vidare KAK, Folksam, Landsorganisationen och TCO. Det är deras uppfattning som det handlar om — plus de många nämn demän och domare i tingsrätter som jag har talat med och som har sagt hur de känner det när de har dömt någon för trafikbrott och sedan inte kan säga ett dugg om när den dömdes körkortsfråga kommer upp. De vet att det kan dröja flera månader och att detta kan drabba vederbörande på ett sätt som allvarligt kan skada hans möjligheter att rehabiliteras i samhället. Det är detta som har gjort att vi har intagit denna ståndpunkt.

Herr talman! Det är snart lördag eftermiddag, och jag föreställer mig att kammarens ledamöter liksom också den tjänstgörande personalen vill att vi inte håller på att debattera så länge. Därför skall jag göra mitt inlägg ganska kort. Utskottets ordförande har dessutom redan på ett klarläggande sätt redovisat handläggningen av detta ärende i trafikutskottet. Jag måste emellertid vända mig mot herr Lindahl i Lidingö, som påstod att vi har behandlat detta ärende summariskt. Jag kommer nu inte ihåg hur många sammanträden utskottet har haft i denna fråga eller hur många gånger vi har överlagt om den vid sidan av sammanträdena, men det har varit många gånger. Därför är det fel att påstå att vi inte har behandlat ärendet seriöst. Det har vi gjort, trots att propositionen lades fram ganska sent.

Regeringens proposition 1975/76:155 om vissa körkortsfrågor innehåller många bra förslag. Ja, man kan t.o.m. säga att regeringsförslaget i huvudsak, efter vissa justeringar, är acceptabelt. Men speciellt i ett avseende, som jag här vill beröra, kan vi inte acceptera herr Norlings förslag. Det har heller inte trafikutskottets majoritet kunnat göra. Det gäller handläggningen av frågor som rör körkortsingripanden vid trafikmålsprocesser. Där har utskottet delat sig. Den borgerliga majoriteten i utskottet hävdar, i motsats till socialdemokraterna och kommunisterna, att i sådana fall där allmän domstol skall pröva påföljderna av trafikbrott skall den också pröva körkortsingripandena. I regeringspropositionen föresläs — och det stadgas också i nu gällande bestämmelser — att körkortsingripanden skall handläggas av administrativ domstol, dvs. länsrätt, kammarrätt och regeringsrätt, även om körkortsingripandet föranleds av trafikbrott. I flera motioner väckta i anledning av propositionen föreslås från flera partier att mål som rör körkortsingripanden vid grövre trafikbrott skall handläggas av allmän domstol. Detta måste vara riktigt från både rättssäkerhetsoch effektivitetssynpunkt. Det är inte tillfredsställande att påföljden vid grövre trafikbrott kan utmätas av två av varandra oberoende instanser. Enligt regeringsförslaget skall nämligen allmän domstol utdöma påföljd för själva trafikbrottet. Därefter skall länsrätten avgöra huruvida körkortsindragning skall utdömas. Detta innebär att den som gjort sig skyldig till trafikbrott först får påföljden utdömd av allmän domstol och därefter får avvakta — det har hänt att man fått göra det under mycket lång tid — länsrättens utslag om körkortsindragningen. Var och en måste förstå att det är mycket otillfredsställande och besvärande för vederbörande att inte veta hur det kommer att gå med körkortet. Många av dem det här gäller är helt beroende av körkortet för sin utkomst. En sådan handläggning blir därför synnerligen besvärande för dem. En samlad bedömning i en och samma domstol, där hänsyn bättre kan tas till olika omständigheter och där sanktionsåtgärderna kan vägas mot varandra, är sålunda att föredra. Jag föreställer mig att ett handläggande i en och samma domstol måste bli betydligt rättvisare. Denna fråga har varit under utredning i många år. Nackdelarna med det system som nu gäller är så uppenbara att det inte finns någon anledning att ytterligare uppskjuta beslutet. En ändring till det bättre nu är sålunda högst angelägen. Jag kan inte finna att saken har något att vinna på en ytterligare försening genom fortsatt utredning. Herr talman! Jag yrkar bifall till trafikutskottets hemställan på alla punkter.
Herr talman! För kvittningsmannen som värnar om vår hemresa förstår jag att tillfället inbjuder till korta repliker. Men jag vill ändå säga till herr Persson i Heden att jag aldrig påstått att behandlingen i utskottet varit summarisk. Det måste vara ett minnesfel. Så har jag inte uttryckt mig. Jag har sagt att de borgerliga ledamöterna varit blockerade i sitt ställningstagande i forumfrågan och därför icke varit mottagliga för det kompromisserbjudande som vi har gjort. Majoriteten chansar alltså på fru Fortuna vid den kommande lottdragningen, trots att man också erkänner att här finns en hel del gränsdragningsproblem. Vi säger att om majoriteten och minoriteten anser att det finns en hel del gränsdragningsproblem, låt då en av landets främsta ämbetsmän, justitiekansler Gullnäs, förutsättningslöst se över frågan. Gullnäs har i andra sammanhang gjort sig känd för att arbeta med synnerligen stor snabbhet — jag kan t.ex. peka på betänkandet Lokala trafikföreskrifter, som framlades alldeles nyligen. Det kan då bli möjligt att inom ett år redovisa en samlad bedömning som gör det lättare för oss att ta ställning. Då kanske man kunde lösa dagens lottningsfråga i mycket stor enighet här i riksdagen. Men den chansen har den borgerliga majoriteten i trafikutskottet sagt nej till. Att man säger nej till en förutsättningslös utredning tycker jag är majoritetens stora svaghet.
Herr talman! Det har vid upprepade tillfällen påpekats från denna talarstol att forumfrågan har utretts i 20 års tid och diskuterats ännu längre. Vi måste därför nu ta ställning till frågan och erfarenheterna har visat att utskottsmajoritetens synpunkt är den riktiga. Tror herr Lindahl i Lidingö att det på något år går att få fram ett underlag för en bättre bedömning av frågan än vad en grundlig utredning, som pågått under 20 år, presterat. Det tror inte jag och inte utskottsmajoriteten heller.
Herr talman! Utskottets ordförande uttalade häromdagen i Svenska Dagbladet det som han har upprepat här i dag, att frågan är tillräckligt utredd — den har utretts i 20 år. Nu säger herr Persson i Heden samma sak. Om vi, herr Gustafson och herr Persson, har fått vänta i 20 år bevisar det hur svårbemästrade frågor vi har att ta ställning till. Det tog tio år innan trafikmålskommittén kunde lägga fram ett förslag, och det har på många punkter avvisats vid remissbehandlingen. Departementet däremot har, såvitt jag förstår, handlat med föredömlig snabbhet och gjort denna överarbetning på mycket kort tid. Men remissbehandlingen vittnar om en stor splittring, det kan inte herr Persson förneka. I riksdagen kan den borgerliga majoriteten blott med lottens hjälp eventuellt vinna omröstningen. Vi reservanter säger då: Detta är ingen bra start för en stor och viktig reform. Det borde herr Persson kunna hålla med om.
Herr talman! Jag har i mitt huvudanförande påpekat vilka svårigheter som föreligger för en körkortshavare om två domstolar skall handlägga frågan om körkortsindragning. Först skall då allmän domstol döma i trafikbrottet och sedan skall länsrätten avgöra huruvida vederbörande skall bli av med sitt körkort. Han kan få vänta i månader, ja, rent av iår innan avgörandet har träffats. Det är ett otillfredsställande förhållande och det har berett många människor stora svårigheter. När en utredning nu har klargjort dessa frågor finns det igen anledning att vänta. Om inte herr Lindahl och socialdemokraterna inser detta, måste vi tyvärr låta lotten avgöra frågan. Herr Lindahl i Lidingö har nämnt remissinstanserna. Låt mig upprepa de remissinstanser som har tillstyrkt förslaget. Det är Landsorganisationen, Tjänstemännens centralorganisation, högsta domstolen, riksåklagaren, domstolsväsendets organisationsnämnd, statskontoret, riksrevisionsverket, trafiksäkerhetsverket — som också bör vara en tung instans —-, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, Svenska kommunförbundet, Folksam och länsstyrelsen i Malmöhus län.

Herr talman! Jag skall väl inte lägga mig i uppgörelsen mellan utskottets värderade ordförande och herr Lindahl i Lidingö. Eftersom jag har varit med vid ärendets behandling i utskottet måste jag ändå vitsorda att det har varit många turer och att vår ordförande har gjort allt han har kunnat för att vi skulle kunna föra fram ärendet i enighetens tecken. Det har emellertid inte lyckats, och jag tycker att det yttrande som herr Lindahl i dag har fällt är litet underligt. Herr Lindahl har tydligen glömt bort vad han sagt i utskottet; i varje fall har han ändrat sitt ordval i dag. Propositionen 1975/76:155 innebär i väsentliga stycken förbättringar. Därom är man helt överens i trafikutskottet. Inom remissinstanserna är meningarna delade på vissa punkter, men på en väsentlig punkt föreligger samstämmighet, nämligen när det gäller behovet av nyansering av bedömningen i körkortsmål. Moderata samlingspartiet vill understryka departementschefens synsätt, nämligen att det är både logiskt och nödvändigt att helhetsbilden av vederbörande liksom av hans personliga förhållanden beaktas vid bedömningen av huruvida han är lämplig som motorfordonsförare. I motionen 2463 av herr Lidgard har också en mera individualiserad och nyanserad bedömning framhållits som värdefull; en sådan bör vara en allmän riktlinje. Det står numera klart för alla att alkoholen utgör en verklig fara i trafiken. Motorfordon och sprit går inte ihop, och därför måste alkoholen i trafiken bekämpas med alla medel. Därför bör riktlinjerna för körkortstillstånden vara så utformade att största hänsyn tas till sökandens nykterhetsförhållanden, dvs. om sökanden är känd för ett nyktert levnadssätt. Härvidlag är lämplighetsutredningen av mycket stor betydelse för körkortsmyndigheten. I motionen 2463 framhålls vidare bl.a. det värdefulla i ett gott samarbete mellan polismyndighet och de sociala organen. Detta bör resultera i att upplysningarna ger ett gott underlag för en allsidig lämplighetsprövning. Den fråga som rönt det största intresset i det här sammanhanget, och inte minst i debatten här i dag, är frågan om vilken myndighet — allmän domstol eller länsrätt — som skall handlägga körkortsingripandena. Remissinstanserna är av delade meningar, och det förvånar mig. Herr talman! Jag har deltagit i domstolsarbete i över 30 år — först i häradsrätt och senare i tingsrätt — och jämt och ständigt fått höra frågan av den tilltalade: ”Hur går det med mitt körkort?” eller ”När får jag körkortet tillbaka?” Det är för den tilltalade helt obegripligt att det är en annan domstol, länsrätten, som beslutar i körkortsfrågan. Detta mitt påstående stämmer väl överens med uppgiften att inte mindre än 80 96 av de tilltalade ansåg att körkortsfrågan borde avgöras av allmän domstol i samband med straffets bestämmande. Man kan inte komma ifrån att den tilltalade anser sig dubbelbestraffad när två olika domstolar dömer i en och samma händelse. Vi kommer inte ifrån trafikmålskommitténs ståndpunkt att det från både rättssäkerhetssynpunkt och trafiksäkerhetssynpunkt måste vara det riktiga att körkortsfrågan avgörs i brottmålsprocessen. Dessutom är en sådan gemensam handläggning av målet mindre kostnadskrävande både för den enskilde och för det allmänna. Viktigast måste emellertid vara att rättssäkerheten på bästa sätt hävdas samt att man får en snabb och smidig handläggning av målet och en samlad bedömning. Det är fullt riktigt som LO framhåller att det genom den samlade bedömning som kan ske om allmän domstol får besluta i ärendet ges större möjligheter till flexibilitet i straffutmätningen. För många av de tilltalade är indragningen av körkortet vida kännbarare än själva påföljden. Detta gäller främst trafikchaufförer, långtradarförare m.fl. Innehav av körkort är för dessa grupper en av de viktigaste förutsättningarna för deras och familjens försörjning. Om den domstol som dömer i trafikbrottet även får bestämma om körkortet, kan största hänsyn tas till de rent personliga förhållandena i varje särskilt fall. Den möjligheten finns inte nu när allmän domstol dömer i trafikbrottet och länsrätten bestämmer i körkortsfrågan. När departementschefen föreslår att körkortsingripandet även framdeles skall ligga kvar hos länsrätten så stöder han sitt ståndpunktstagande, bl.a. på möjligheten till muntlig förhandling inför länsrätt samt det lekmannainflytande som finns där. Jag hänvisar till s. 115 i propositionen r. 2 uppifrån räknat där det — det gäller således länsrätten — står följande: ”Förfarandet är skriftligt, men muntlig förhandling får hållas när sådan kan antas vara till fördel för utredningen. Muntlig förhandling skall hållas om enskild part begär det och förhandling inte är behövlig och inte heller särskilda skäl talar mot det.” Vad beträffar den muntliga förhandlingen torde den frågan vara väl sörjd för i allmän domstol. Där måste allt som rör trafikbrottets bedömning komma fram muntligt sedan vi numera har helt muntlig handläggning av målen inom allmän domstol. Att få fram något ytterligare i länsrätten torde vara uteslutet. Därmed faller det argumentet till förmån för handläggning i länsrätt. Dessutom är detta ett helt onödigt dubbelarbete. Det kan inte vara rationellt att samma händelse skall delas upp och förekomma i två olika domstolar. Detta medför givetvis desutom onödiga kostnader. Påståendet att lekmannainflytandet i länsrätt skulle vara större än i tingsrätt är felaktigt. I tingsrätten sitter fem nämndemän, medan det i länsrätten endast sitter tre nämndemän. Det har ju också i debatten framhållits de olika röstförhållanden som skulle förekomma inom länsrätt och domstol. För att vederlägga det påståendet vill jag ha sagt att när det sitter fem nämndemän i allmän domstol och fyra av dessa fem är eniga så ”överröstar” dessa domstolens ordförande och den femte nämndemannen.

Detta måste vara ett korrekt och logiskt system. Vid en saklig bedömning har man inget bredare underlag för att körkortsingripandena vid nämnda trafikbrott skall handläggas av länsrätt. Jag har på den punkten, herr talman, litet svårt att förstå varför inte utskottets socialdemokratiska ledamöter kan ansluta sig till utskottets uppfattning. I reservationen 2 säger reservanterna att man inte har möjligheten att på nuvarande stadium göra ett ställningstagande. Man vill i stället ha en ny utredning. Vi tycker att detta är ett undanglidande. Utskottet har redovisat så starka skäl för en överflyttning av viss del av körkortsingripandena till tingsrätt att någon vidare utredning ej är behövlig. Vidare hör det inte till vanligheterna ute i världen att det är två olika domstolar som dömer i här berörda brott och händelser. Från rättssäkerhetssynpunkt är det ytterst angeläget för den enskilde att de nya bestämmelserna regleras i lag. Det räcker inte med att riksdagen godkänner vissa riktlinjer och sedan överlåter åt regeringen att bestämma och utfärda närmare föreskrifter. Dessa föreskrifter blir för många människor så viktiga att riksdagen klart bör få veta vad den beslutar om. Att regeringen sedan skall utfärda vissa tillämpningsoch verkställighetsföreskrifter bör stå klart. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till trafikutskottets betänkande nr 28 till alla delar.
Herr talman! Herr Johansson i Vrångebäck sade inledningsvis att en fråga som ofta ställs till honom är denna: När får jag mitt körkort tillbaka? Jag vill då hänvisa till att jag i mitt inledningsanförande tog upp just frågan om snabbheten och effektiviteten, som ju är utgångspunkten för minoritetens ställningstagande. Så på den punkten råder fullständig enighet, herr Johansson. Det kan vara frestande att citera direktiven till justitiekansler Gullnäs, som skall utreda vissa frågor på detta område. I direktiven, som utfärdades så tidigt som den 18 mars, står följande: ”En annan fråga om handläggningen gäller önskemål om en så stor snabbhet som möjligt. I detta avseende har i propositionen pekats på angelägenheten av att länsrätten tidigast möjligt kopplas in i ett omprövningsärende för att därigenom kunna bereda saken. Man kan överväga bl.a. en utbyggnad av underrättelseskyldigheten från polis och åklagare. Önskemålen om snabbhet accentueras genom förslagen i propositionen bl.a. de om bestämda återkallelsetider. Utredningsarbetet bör inriktas på en allsidig genomgång av de möjligheter till reformer som finns på området.” Frågan om snabbheten och effektiviteten ligger alltså redan under utredning.
Herr talman! Som utskottsmajoriteten säger tar det flera månader mellan förfarandet i våra domstolar och till dess att det blir klart med kör kortet. Det är en erfarenhet som jag har gjort, och man tycker att det är oförlåtligt. Vi strävar väl alla efter att förkorta det avståndet, men att det fortfarande är stort går inte att bestrida.

Herr talman! I den proposition om vissa körkortsfrågor som nu ligger på riksdagens bord behandlas viktiga avsnitt av körkortsområdet. Regeringen vill starkare än f.n. inrikta bedömningen på trafiksäkerhetsaspekterna, samtidigt som bedömningen nyanseras och individualiseras. En strävan är att den enskilde inte skall drabbas av körkortsingripanden i vidare mån än som behövs för att trafiksäkerhetens krav skall tillgodoses och att hans anpassning i samhället inte skall hindras utan om möjligt underlättas och stödjas. Som en komplettering till de reformer som nu föreslås omedelbart genomförda skall övervägas ytterligare förbättringar, och för det ändamålet har regeringen tillsatt en särskild utredning, som vi hört flera av talarna i debatten hänvisa till och som leds av justitiekanslern. Till grund för huvuddelen av propositionen ligger en bearbetning av trafikmålskommitténs förslag i betänkandena Rätten till ratten, men även åtskilliga andra frågor har tagits upp. Det gäller t.ex. förslagen om utländska körkort, där bl.a. de internordiska körkortsfrågorna intar en central ställning. Trafik målskommitténs förslag innehöll undersökningar och överväganden i en rad besvärliga körkortsfrågor, av vilka flera har diskuterats i åtskilliga omgångar och också tidigare utretts. Det gäller t.ex. frågorna om allmän brottslighets betydelse vid förarurvalet och likaså nykterhetskraven. De processuella frågorna om vilken domstol — tingsrätt eller länsrätt — som skall besluta om körkortsingripanden hör också till de mera omdiskuterade problemen. Kommitténs betänkanden blev föremål för en omfattande remissbehandling. Sammanlagt hördes ett femtiotal remissinstanser, bl.a. företrädare för de allmänna domstolarna, förvaltningsdomstolarna, länsstyrelserna, länsrätterna, åklagare, polis, advokater, trafiksäkerhetsmyndigheterna och trafiksäkerhetsorganisationerna, förutom motororganisationerna och arbetsmarknadens parter. När remissvaren ställdes samman visade det sig att remissopinionen var starkt splittrad. Flera remissinstanser menade att betänkandena över huvud taget inte kunde läggas till grund för lagstiftning i befintligt skick. Andra instanser var starkt kritiska i olika delfrågor. Som exempel på det kan nämnas att de vetenskapliga undersökningar som kommittén hade låtit utföra i fråga om sambandet mellan allmän brottslighet och onykterhet å ena sidan och trafikbrottslighet å andra sidan kritiserades starkt. Sakkunniga instanser, t.ex. statistiska centralbyrån, ansåg att det inte var möjligt att dra några säkra slutsatser av det presenterade materialet. Även i flertalet andra frågor framkom kritik eller yppades delade meningar. Det gällde t.ex. förslagen om rehabilitering, trafikkonsulent Förslaget att körkortsåterkallelser med anledning av trafikbrott skulle flyttas över till tingsrätt fick stöd hos åtskilliga remissinstanser. En rad instanser, varav många hade särskild erfarenhet av körkortsfrågor, företrädde «emellertid den «motsatta ståndpunkten, dvs. att länsrättshandläggningen skulle bibehållas. Vi har under debatten i dag hört uppräkningar av de olika sidorna. Bl. a. pekade dessa sistnämnda instanser på den erfarenhet som man numera har av länsrättsorganisationen men som kommittén inte hade kunnat beakta. Man framhöll också att det fanns ett betydande utrymme för olika reformer i syfte att effektivisera handläggningen vid länsrätt. Även när det gällde forumfrågan var alltså helhetsbilden av remissyttrandena splittrad. Herr talman! Jag har velat nämna dessa drag ur remisskritiken för att visa den komplicerade karaktären av de frågor som har behandlats och för att ge en dimension åt den därpå följande departementsberedningen. Vid denna gick vi punkt för punkt igenom trafikmålskommitténs förslag. Med hänsyn till de besvärliga avvägningar som måste göras var detta ett både svårt och tidsödande arbete. Man kan utan överdrift påstå att det var en helt ny utredning som gjordes, ett arbete som bedrevs i kontakt med andra departement, trafiksäkerhetsverket, rikspolisstyrelsen m.fl. Så kunde man till slut komma fram till lösningar i olika avseenden och lägga fram den proposition som riksdagen i dag beslutar om. Jag konstaterar också att man i trafikutskottet i alla de viktigaste delarna har anslutit sig till propositionen. På ett par punkter har emellertid meningsskiljaktigheter uppstått. När det gäller den ena av de punkter som har föranlett meningsbrytningar — frågan om den författningsmässiga regleringen — har regeringen tidigare erhållit riksdagens bemyndigande att utfärda föreskrifter när det gäller vägtrafiklagstiftningen. Förutsättningarna för detta bemyndigande har varit givna. Så snart det rört principfrågor har det varit självklart att de skall föreläggas riksdagen, medan regeringen, när det rört administrativa rutiner o. dyl., snabbt har kunnat fatta ett eget avgörande. Jag vill säga att denna delegation från riksdagens sida har varit värdefull i det praktiska arbetet. Utan den hade vi knappast kunnat genomföra det hittillsvarande reformarbetet på vägtrafiklagstiftningens område så friktionsfritt som det ändå har gått. Jag tänker då på den successiva övergången till ett differentierat körkortssystem, körkortsutbytet och införandet av ett nytt körkortsregister, bilregisterreformen, enhetliga nordiska trafikregler osv. När nu dessa reformer i stora delar har genomförts, återstår trots allt mycket att göra med hänsyn till de erfarenheter som efter hand fås av verksamheten, och jag hoppas att författningsfrågorna inte heller i framtiden skall hindra en smidig fortgång av reformarbetet. Det för dagen väsentliga är emellertid att de reformer som riksdagen nu beslutar i fråga om körkortskravens utformning kan träda i kraft så snart som möjligt. Regeringen har i propositionen lagt särskild vikt vid detta och därför uttalat som sin mening att flertalet av de föreslagna reformerna skall träda i kraft utan uppskov. Detta uttalande är väl underbyggt. Genom egen erfarenhet av en mångårig handläggning av körkortsfrågor i mitt departement kan jag vitsorda behovet av snara åtgärder. Särskilt framträdande är nödvändigheten av en nyansering av det slag som regeringen har förordat. Utskottsreservanternas förslag att regeringen åtminstone övergångsvis skall få utfärda de föreskrifter som föranleds av propositionen och utskottsbetänkandet vill jag därför med eftertryck instämma i. Detta förslag är så mycket mer motiverat som regeringen redan i propositionen utförligt har redovisat förslagen och också presenterat vissa skrivningar som är direkt avsedda att ingå i en blivande författning. När det gäller den andra frågan där olika mening har yppats — nämligen den om vilken domstol som skall handlägga körkortsingripanden — vill jag återknyta till vad jag tidigare har anfört om trafikmålskommitténs förslag, remissbehandlingen och övervägandena inom departementet och regeringen. Det var en helt förutsättningslös genomgång som sattes i gång och som innefattade åtskilliga moment. Trafikmålskommitténs förslag analyserades och bedömdes. BI. a. stod det relativt snart klart att man inte på det sätt som kommittén hade föreslagit kunde försvaga rättssäkerheten genom att låta körkortsfrågan avgöras genom strafföreläggande. Som bekant avgörs ju numera straffrågan i en stor del av de körkortsmål som aktualiseras genom sådant föreläggande eller genom ordningsföreläggande. Hur de sistnämnda föreläggandena skulle fogas in i systemet hade över huvud taget inte närmare klarlagts i kommitténs betänkanden. Förslagen jämfördes med vad remissinstanserna hade uttalat och kompletterande material i fråga om statistiska uppgifter och upplysningar om arbetet vid länsrätterna etc. inhämtades. När så allt detta material vägdes samman stod det klart att alldeles övervägande skäl talade för ett bibehållande av länsrättsprocessen även i de fall där körkortsmålet föranleds av trafikbrott eller trafikförseelse. Det framstod också tydligt att länsrättsprocessen med dess möjligheter till en samlad bedömning var helt nödvändig om viktiga trafiksäkerhetsaspekter inte skulle åsidosättas, t.ex. vad gäller trafiknykterheten som har ägnats särskild uppmärksamhet i propositionen. Den anknytning till allmän misskötsamhet som utskottsmajoriteten talar om när det gäller upprepade trafikförseelser är väl så påtaglig beträffande trafiknykterhetsfallen och en samlad bedömning vid länsrätt — som ju också har att handlägga bl.a. nykterhetsvårdsmål — framstår därför här som särskilt angelägen. Än mer påfallande torde denna aspekt bli om man, som utskottet — med bifall till en motion — har föreslagit, inför rehabiliterande moment i bedömningen av trafiknykterhetsfallen.

Med all respekt för alla dessa remissorgans sakkunskap vill jag framhålla, att man knappast kan vänta sig helt genomarbetade förslag i remissyttranden — vi begär inte heller det. Vad som läggs fram i form av synpunkter skall sedan bli föremål för vidare överväganden. Förhållandet är så mycket mer påtagligt i det här fallet, eftersom remissorganen hade att ta ställning på grundval av trafikmålskommitténs otillräckliga faktaunderlag. Utskottsmajoriteten har haft en bättre utgångspunkt — hoppas vi — genom propositionens utförliga redovisning. Därför måste också större krav ställas på utskottet när det ansett sig kunna ta ställning såsom här har skett. Herr talman! Ett lämpligt sätt att illustrera den kritik som kan riktas mot utskottsmajoritetens förslag är att ta praktiska exempel på hur körkortsärenden skulle komma att handläggas med utskottsmajoritetens förslag. Låt oss ta personen A som gör sig skyldig till en trafikförseelse som åklagaren bedömt så som tämligen allvarlig. I och för sig skulle frågan kunna klaras av med ett straffföreläggande, men åklagaren anser att körkortet bör återkallas och väcker därför åtal. Tingsrätten förklarar att A visserligen gjort sig skyldig till vårdslöshet i trafik, men att gärningen inte är så allvarlig att den bör föranleda körkortsåterkallelse. A döms alltså till dagsböter men körkortet återkallas inte. Därefter lämnas uppgift om domen till körkortsregistret. När länsrätten får kännedom om det inträffade finner den att A har ett par anmärkningar sedan tidigare — det kan vara hastighetsöverträdelse — och att körkortet nu enligt länsrätten bör återkallas på grund av upprepad trafikbrottslighet, något som skall bedömas av länsrätten enligt utskottsmajoritetens förslag. Kommer A att uppleva den situationen som rättssäker när han redan friats av tingsrätten i körkortsfrågan men sedan får körkortet indragit av länsrätten? Låt mig ta ett annat exempel. Personen B gör sig skyldig till en lindrig rattonykterhet. På samma sätt som i mitt första exempel finner tingsrätten att den gärningen inte ensam bör leda till körkortsåterkallelse. Länsrätten har däremot redan uppmärksammat att personen B har vissa alkoholproblem, t.ex. omhändertagande för berusning, och återkallar körkortet på grund av misskötsamhet i nykterhetshänseende. Herr talman! Är detta rättssäkerhet? Jag skulle kunna dra fram många andra exempel, men jag nöjer mig av tidsskäl med dessa. Jag dristar mig att säga hur ogenomtänkt utskottsmajoritetens förslag är. Mot den angivna bakgrunden är jag för egen del förvånad över att utskottsmajoriteten inte har gått in på en diskussion av alla de sakskäl för en bibehållen länsrättsprocess som har redovisats i propositionen och av vilka jag här bara har kunnat antyda några få drag. Märkligast ter det sig för mig att man utan diskussion har kunnat lägga fram ett preciserat förslag av en sådan innebörd som vi har ansett oss nödsakade att avvisa i propositionen. Utskottsmajoritetens förslag är betänkligt också i det hänseendet att det får konsekvenser inte bara för körkortsmålen och deras handläggning. Det kan nämligen komma att få betydelse även för frågan i vilken utsträckning som ansvar för trafikförseelser skall prövas av domstol eller avgöras genom ordningseller strafföreläggande. En sådan lösning har vi inom regeringen inte ansett oss kunna ta ansvaret för. Det är med beklagande och oro som jag konstaterar att utskottsmajoriteten inte synes ha ägnat sakargumenten lika stor vikt vid ställningstagandet i forumfrågan som när det gäller övriga delar av propositionen, beträffande vilka utskottsmajoriteten visat stor grundlighet — och det senare gläder mig. Herr Gustafson i Göteborg, och fler med honom, har framhållit att domstolsfrågan nu har utretts tillräckligt, och herr Persson i Heden var också inne på den saken nyss. Jag kan hålla med om att utredningsarbetet har pågått i många år. Alltsedan 1930-talets början har sålunda i olika sammanhang övervägts frågan om att flytta över vissa mål om körkortsingripande till allmän domstol. BI. a. 1957 års trafiknykterhetskommitté föreslog en sådan överflyttning, men det väsentliga, herr talman, är inte utredningstidens längd. Den får väl ändå inte vara avgörande utan hur man lyckas klarlägga fakta och få till stånd ett fungerande system. I det hänseendet uppvisar trafik målskommitténs förslag åtskilliga brister, och det var därför vi också fick göra en ny utredning vid behandlingen i departementet. Reservanterna i utskottet har för sin del velat ta hänsyn till den tveksamhet som på sina håll trots allt har röjts i forumfrågan och förordat ytterligare en förutsättningslös utredning, så att alla omständigheter verkligen kommer att beaktas. Herr Lindahl i Lidingö och herr Magnusson i Kristinehamn har utförligt behandlat reservanternas förslag i den delen. Och jag tycker, jag tror det var herr Lindahl som sade det, att i en sådan här viktig fråga kan man åtminstone få beklaga, även om man inte kan göra mer, att kanske lotten kommer att fälla avgörandet. Här fanns det, och finns det, en positiv vilja och inriktning till en förutsättningslös utredning. Utskottsmajoriteten däremot har bundit sig definitivt, och det är synd, därför att här hade det varit möjligt att i en för de flesta människor som är intresserade av körkortsfrågorna viktig principfråga kunna lämna ifrån sig ett riksdagsbeslut som i stort sett hade varit enigt. Jag har alltså respekt för utskottsreservanternas inställning, och för min personliga del tycker jag inte heller att det är någon belastning att, trots att det går emot propositionen, i kompromissens tecken ansluta mig till reservationen från minoriteten i utskottet. Vinner reservationens mening bifall, kan man, herr talman, räkna med en snabb genomgång av hela frågekomplexet, så att domstolarna får arbetsro och på allvar kan ägna sig åt det som är det väsentliga, nämligen att utveckla en praxis i linje med förslagen i propositionen, till gagn både för trafiksäkerheten och för den enskilda människan.
Herr talman! Kommunikationsministern fann utskottsmajoritetens förslag betänkligt. Kan det möjligen vara betänkligt också från den utgångspunkten att det har rönt ett sådant gensvar även långt in i de socialdemokratiska leden, där man anser det vara en självklarhet att personer som är dömda för trafikbrott skall kunna få besked i samband med domen om hur det går med deras körkort? Nu sade departementschefen att man inte kan begära att en sådan remissinstans som regeringsrätten skall komma med något detaljerat förslag. Nej, det har intyheller utskottsmajoriteten gjort. Utskottsmajoriteten fäster stor vikt vid vad just regeringsrätten säger, eftersom den är den högsta instansen just för länsrätterna och därför rimligen inte kan anses vara partisk till tingsrätternas förmån. Här har regeringsrätten gjort ett principuttalande att målen bör överföras till domstol i de fall som jag här har nämnt. Så säger man att svårigheterna vid gränsdragningen inte skall överdrivas. Kommunikationsministern har tagit upp två fall, där det kan vara tänkbart att en fråga som avgjorts av tingsrätten i efterhand också kan tas upp av länsrätten. Ja, visst är det tänkbart att sådant kan ske i enstaka undantagsfall. Men vad är det som äger rum nu? Jo, det sker en dubbelbehandling i samtliga fall, och då tror jag att de körkortsinnehavare som berörs av detta föredrar att kunna få en samtidig behandling i tingsrätten, även om det på grund av andra tillkommande omständigheter kan bli så, att länsrätten får ta upp den här frågan en gång till. Vi har inte kommit med några preciserade förslag, men sagt att den utredning som departementschefens jurister skall göra bör utgå från att överflyttning bör ske till tingsrätt. Och vi tycker att denna fråga har utretts så länge att vi bör kunna fatta detta principbeslut. Det har ju visat sig att experterna i departementet kan arbeta snabbt. Vi fick en promemoria i slutet av april, där det framhölls att det här att ha en körkortslag inte är så särskilt lämpligt. Det skulle innebära sämre överskådlighet och för allmänheten minskad tillgänglighet. 14 dagar efteråt fick vi reda på att det är lämpligt just för den enskilde från rättssäkerhetsoch trafiksäkerhetssynpunkt att bestämmelserna kommer in i en lag i stället för att bara finnas i en förordning. Jag är säker på att om riksdagen nu beslutar i enlighet med utskottsmajoritetens förslag, kommer man också inom departementet att kunna utarbeta författningsförslagen. En sak till: Inte ett enda argument anförde departementschefen till förmån för en överflyttning av dessa mål till tingsrätten. Hur förutsättningslöst skulle utredningen bli om reservanterna vann?
Herr talman! Kommunikationsministern framhöll att det hade förelegat ett allsidigt material inom departementet, innan man bestämde sig. Man hade också måst ta hänsyn till rättssäkerhetsfrågan. Vi betvivlar inte alls detta, och det är givetvis en styrka i utredningen. Men man måste också komma ihåg vad den enskilde vill, den tilltalade. När vi nu har ett stort antal starka, tunga remissinstanser och dessutom den enskilde att ta hänsyn till talar detta ganska starkt för att körkortsingripandena i de aktuella fallen bör kunna överföras till tingsrätt. Jag tror att majoriteten i utskottet har en ganska god grund för sin hemställan.

Herr talman! Jag vill lämna ett par förtydligande synpunkter i anslutning till vad jag sade tidigare. De kan också utgöra svar på några av de frågor som har ställts. I den allmänna debatten, i remissyttranden och i utskottsmajoritetens skrivning förs begrepp som ”rättssäkerhet” och ”snabbhet” fram som självständiga argument för en överflyttning av körkortsingripandena till tingsrätt. Men så långt har ju inte trafikmålskommittén gått. Utredningen påstår inte att en överflyttning i sig ger större rättssäkerhet och större snabbhet, utan för att uppnå detta föreslås att målen i tingsrätt skall behandlas med förtur och att domstolen skall ha en specialistsammansättning. Det här är två förslag som inte är genomförbara och har därför inte heller understötts vid remissbehandlingen. Sådana påståenden om den ökade rättssäkerheten och snabbheten hänger faktiskt, enligt min mening, i luften. De här förhållandena har redovisats i propositionen, men här liksom i övrigt när det gäller forumfrågan har utskottsmajoriteten avstått från att argumentera i sak och hållit sig till allmänna fraser. På samma sätt är det när utskottsmajoriteten åberopar trafiksäkerhetsverkets yttrande. Det är riktigt att verket säger att ett av de mera avgörande skälen för dess tillstyrkande av överflyttning till tingsrätt är den betydelse som frågan har från trafiksäkerhetssynpunkt. Det är emellertid att märka att verket då har utgått från att körkortsingripandet beträffande personer som många gånger får sägas utgöra påtagliga trafiksäkerhetsrisker sker lång tid efter det att de har ådagalagt sin farlighet. I praktiken förhåller det sig tvärtom. När det gäller rattfylleristerna och de som gör sig skyldiga till grov vårdslöshet i trafik, vilka är de allvarligaste fallen, omhändertas körkortet mycket snart efter brottet. Redan innan ansvarsfrågan har hunnit komma till tingsrätten är körkortet borta för vederbörande. När man tar del av statistik över handläggningstiderna kan man givetvis peka på att dessa i en del fall blir ganska långa. Saken skall utredas av polis, åklagare skall fatta sitt avgörande och tingsrätten skall behandla straffrågan. Först därefter kommer körkortsfrågan — om inget interimistiskt ingripande har skett — upp i länsrätten. Som vi har sagt i propositionen är det emellertid av vikt att olika åtgärder vidtas för en så snabb slutbehandling av körkortsfrågor som möjligt. Här finns flera olika utvägar. Ett sätt är att tidigarelägga rapporteringen till länsrätt från polisen, varigenom länsrätten får möjlighet att avgöra saken i nära anslutning till tingsrättens dom. Ett annat sätt att påskynda handläggningen är att låta körkortsfrågan avgöras redan innan straffrågan har slutbehandlats. Det finns nämligen fall där den straffrättsliga prövningen inte har någon betydelse för utgången i körkortsdelen, t.ex. då saken är utredd och handläggningen i tingsrätten eller hovrätten gäller endast själva straffmätningen. Man kan i sammanhanget också nämna något som speciellt rör trafiknykterhetsfallen. Som nämnts tidigare omhändertas i sådana fall körkortet snabbt efter förseelsen, och körkortsmålet kan avgöras kort efter lagakraftvunnen dom i straffrågan. Vissa länsrätter har emellertid i dag en låg tidsmässig prioritering av de slutliga avgörandena i trafiknykterhetsfallen, beroende på dagens långa återkallelsetider. Med regeringens förslag om en halvering av dessa tider och införande av bestämda spärrtider kan man, herr talman, säga att saken kommer i ett annat läge, vilket bör betyda en avsevärd tidsmässig vinst.
Herr talman! Just snabbheten har åberopats av de flesta remissinstanser, inkl. regeringsrätten.

Sedan säger departementschefen att det kan finnas olika metoder för att snabba upp behandlingen i länsrätten. Det är klart att vi på alla sätt vill understödja en sådan uppsnabbning. Även enligt utskottsmajoritetens förslag, som ju är ett kompromissförslag, kommer ett flertal körkortsmål att ligga kvar i länsrätterna, och det är angeläget att de handläggs så snabbt som möjligt. Men det kommer inte att gå att få en sådan koordination att den som döms inför tingsrätt omedelbart kan få reda på hur det gått med hans körkort. Han kan, trots alla ansträngningar, räkna med att få vänta i månader på att få ett besked. Detta är inte tillfredsställande ur någon synpunkt, inte heller ur rättssäkerhetssynpunkt. Det är väl det som gör att man också på socialdemokratiskt håll tycker att kommunikationsministerns ställningstagande är felaktigt. Tidningen Dala-Demokraten går så långt att den säger att det är ett vettlöst förslag - jag använder inte sådana ord — och att socialdemokraterna handlar minst sagt dumt om de inte ändrar inställning i den frågan. Vad beror det på? Jo, på att en bred opinion av människor tycker att det är orimligt att det skall fortgå som det hittills har gjort: Vi har fall där förseelsen inte varit av sådant slag att man omedelbart tagit körkortet. Vederbörande har fått sin fråga avgjord i tingsrätten och blivit återanpassad till arbetslivet. Han har fått ett arbete som kräver körkort. Sedan, flera månader efteråt, har han plötsligt drabbats av en körkortsåterkallelse och på det sättet tappat möjligheterna att fortsätta i sitt yrke. Jag har varit personligt engagerad i den här frågan, eftersom jag kommit i kontakt med sådana här fall. Jag anser att situationen inte är tillfredsställande ur några synpunkter, och därför bör man följa utskottsmajoritetens förslag. Men, som jag har sagt förut, låt oss inte dramatisera skillnaderna. Det blir en utredning under vilka förhållanden som helst. Men med utskottsmajoritetens förslag blir det en utredning som siktar till att få en överflyttning till tingsrätt.

Herr talman! Herr Sven Gustafson i Göteborg försöker komma ifrån de exempel som jag nämnde för en stund sedan, men så enkelt är det inte. Han tycker att den är beklagansvärd som får vänta på länsrättens utslag sedan allmän domstol har fällt en dom. Som framgår av vad som sagts är det i sådana fall till stor del fråga om personer som begått trafiknykterhetsbrott. Dessa personer, herr Gustafson, får sällan någon obehaglig överraskning: Varför? Jo, de har redan fått sitt körkort interimistiskt indraget. Det blir ingen överraskning alls. Men i mina fall, herr Gustafson, blir det verkligen en överraskning för vederbörande. Han är helt oförberedd. Tingsrätten har inte ansett att det som lagts honom till last bör leda till att körkortet dras in. Men när länsrätten får reda på fallet, lägger den samman hans tidigare förseelser och finner att körkortet bör dras in. Hur skall herr Gustafson kunna förklara bort den verkligheten?

Herr talman! Kalla detta vad som helst, men kalla det icke rättssäkerhet eller omsorg om individen. Jag godtar vilken annan benämning som helst, men inte rättssäkerhet.

Herr talmn! Körkortsinnehav har mer och mer blivit en nödvändighet för allt fler människor i vårt land. För många kräver fullgörande av ar betsuppgifterna att man har ett körkort, likaså bostadens belägenhet i förhållande till arbetsplatsen och kanske möjligheten att utnyttja den egna och familjens dyrbara fritid m.m. Hur stort behovet kan vara har jag själv, som nämndeman i länsrätt, vid ett flertal tillfällen, inte minst vid de alltmer förekommande muntliga förhandlingarna, erfarit. Ibland får man nästan den uppfattningen att körkortsinnehavet har med människovärdet att göra. Tyvärr blir man också medveten om att långt ifrån alla körkortsinnehavare är lika övertygade om vad trafiksäkerheten kräver som de är om sitt eget behov av körkort. I propositionen 1975/76:155 föreläggs riksdagen riktlinjer för en körkortsreform. Jag är övertygad om att alla som har med dessa frågor att göra, inkl. nuvarande och blivande körkortsinnehavare, ser mycket positivt på det allra mesta som skisseras i denna. Man konstaterar många mycket värdefulla förändringar. Så har ju också varit fallet i trafikutskottet. När det gäller handläggningen av frågor om körkortsingripande uttalar emellertid trafikutskottets majoritet, till skillnad mot reservanterna, som sin mening, ”att allmän domstol bör besluta om körkortsåterkallelse vid sådana trafikbrott, beträffande vilka domstolen samtidigt dömer i saken”. Jag anser det vara av väsentlig betydelse att den enskilde får brottet och frågan om återkallelse av körkort behandlade vid samma tillfälle. Av flera skäl upplever de flesta det som svårt och onödigt krångligt att först få sitt ärende behandlat i allmän domstol och sedan — efter i vissa fall ganska lång tid — få körkortsfrågan prövad i länsrätten. Eftersom körkortsinnehavet för många människor är en så vital fråga, är vederbörande i de flesta fall mest angelägen om att få ett klart besked i den frågan. Även om körkortets vara eller inte vara är en trafiksäkerhetsfråga, kan man inte förstå att två olika processer skall vara nödvändiga efter ett trafikbrott, med den tidsutdräkt detta drar med sig. Jag medger gärna att man i dag inte behöver vänta lika länge för att få länsrättens beslut som man kunde få göra under de första åren efter det att länsrätterna inrättats, då åtminstone av skilda anledningar, det i många län, förekom stora eftersläpningar. Men det blir i alla fall två processer, och det gör att det hela tar längre tid. Rent praktiskt och ekonomiskt betyder också två processer mycket för den enskilda människan. Jag anser det nämligen riktigt och önskvärt med personlig inställelse till muntlig förhandling i länsrätten. Det finns ju möjligheter till muntlig förhandling, och den har också blivit allt vanligare, i varje fall i mitt län. Det känns även för rättens ledamöter riktigt att den människa vars ärende man behandlar är närvarande och får ge sin bild av händelseförloppet och berätta om sin egen situation.

Jag vill på inget sätt påstå att tingsrätterna skulle vara bättre skickade att handha ärenden av detta slag. Jag har den största respekt för länsstyrelsens befattningshavare och deras arbete med dessa frågor. Med stor noggrannhet går man, såvitt jag förstår, in i varje enskilt fall. Jag har heller inte anledning misstänka att tingsrätterna skall vara mindre noggranna. Men om en människa så snart som möjligt, och utan alltför stora besvär och kostnader, kan få klara besked angående alla påföljder som trafikbrottet föranlett, måste det också kunna hjälpa henne att se mer positivt på nödvändigheten av att efterleva bestämmelser rörande trafiksäkerheten. Att sväva i ovisshet upplevs alltför ofta som mycket svårt. Till sist, herr talman: Om delar av körkortsreformen skulle kunna genomföras omedelbart, som reservanterna vill, tror jag att risk föreligger för att vi hamnar i en liknande situation som den vi hade i länsrätterna den 1 juli 1971. Författningar kom bara ungefär en vecka innan arbetet skulle börja. Ingen utbildning gavs berörda befattningshavare. Länsrätterna fick inte några som helst blanketter, Detta och även andra detaljer åstadkom en besvärlig start, som bl.a. orsakade icke önskvärda eftersläpningar. Det är knappast önskvärt att vi hamnar i ett liknande förhållande nu. Kommer alla bestämmelser i ett sammanhang får vi också möjlighet till det angelägna förberedande arbetet ute på fältet. En så genomgripande och för den enskilde så angelägen fråga bör som körkortsreformen rimligen kräva detta. Det kan alltså finnas något positivt också i ett dröjsmål. Herr talman! Jag yrkar med detta bifall till utskottets hemställan på alla punkter.

Herr talman! I motionen 1071, som fru Lindquist och jag har väckt, har vi begärt förslag innebärande att allmän domstol skall besluta om körkortsåterkallelse i de fall trafikmålskommittén hade föreslagit. Yrkandet är i allt väsentligt tillgodosett genom trafikutskottets uttalande att allmän domstol bör besluta om körkortsåterkallelse vid sådana trafikbrott där domstolen samtidigt dömer i saken. Jag tycker att det är ganska förvånande att departementschefen — jag skulle vilja säga nästan envist — håller fast vid den gamla idén att körkortsåterkallelsefrågor som har anknytning till trafikbrott skall behandlas av instanser, som står utanför brottmålprocessen. Det är än mer förvånande att den socialdemokratiska och kommunistiska minoriteten i trafikutskottet ändå efter den ganska utförliga diskussion som — av betänkandet att döma — måste ha skett i utskottet vidhåller samma, som jag menar, något föråldrade tankegång. En fördel är väl åtminstone att minoriteten inte binder sig så hårt utan anser att frågan bör övervägas ytterligare. Det har, herr talman, tidigare i debatten, bl.a. av herr Johansson i Vrångebäck, framförts hur viktigt det från många synpunkter är att den straffrättsliga påföljdsfrågan och körkortsfrågan kan bedömas i ett sammanhang. Jag vill gärna stryka under att man ofta vid handläggningen av trafikmål av den mer kvalificerade art som gör att körkortsåterkallelse kan bli aktuell, från domstolens sida finner det vara en brist att en total bedömning av påföljdsfrågorna inte kan komma till stånd. Det är alldeles klart att den enskilde medborgaren inte bryr sig särskilt mycket om den juridiska skillnaden mellan det formella straff han ådöms för ett mer kvalificerat trafikbrott, t.ex. ett rattfylleribrott, och den påföljd som kommer i och med att han förlorar körkortet. Han upplever ju alltihop som ett straff. Med hänsyn till de principer vi sedan länge tillämpar i straffprocessen — koncentrationsprincipen, omedelbarhetsprincipen och muntlighetsprincipen — som ju förmenas ge största möjliga garanti för en riktig bedömning är det förvånande att frågan om körkortsåterkallelse i dessa fall inte kan behandlas inom straffprocessen. En fråga man ofta får i tingsrätter i samband med avkunnande av dom i trafikmål — också det har nämnts av herr Johansson — är: Hur går det med mitt körkort? Vad som händer med körkortet är nästan som regel det primära för den tilltalade. Själva det formella straffet är ofta av sekundär betydelse. Naturligtvis kan t.ex. både en tingsrätt och en länsrätt komma fel i bedömningen — förhoppningsvis rättas det då till i överrätterna — men det är allvarligt när tingsrätter och länsrätter gör uppenbart olika bedömning av ett fall. Jag har, herr talman, sett flera fall där som jag tycker tingsrätten gjort en ganska nyanserad bedömning — särskilda omständigheter har förelegat, omedelbarhetsprincipen har tillfört processmaterialet synpunkter som inte uppmärksammats tidigare osv. - men där det skriftliga förfarandet vid själva återkallelsen tydligen inte gett möjlighet att gå från en mer schematisk bedömning i länsrätten. Det har medfört en från körkortsinnehavarens synpunkt mycket sträng bedömning när det gäller körkortsåterkallelserna i förhållande till den egentliga straffmätningen. Jag är därför, herr talman, övertygad om att avsevärda fördelar skulle nås om körkortsåterkallelserna i de fall som trafikutskottet föreslår kunde prövas i samband med straffprocessen i de allmänna domstolarna. Jag är också övertygad om -— och jag tror att även trafikmålskommittén har uttalat det — att det är ett utbrett önskemål från många medborgare att körkortsfrågan skall kunna avgöras samtidigt med att straffet bestäms. Får jag slutligen bara säga, herr talman, att jag inte tycker att det exempel som kommunikationsministern nämnde var så särskilt bra. Det gällde ett fall där en person döms t.ex. för vårdslöshet i trafik men där domstolen inte finner skäl att i detta speciella mål göra en återkallelse. Samtidigt kan han i andra fall ha gjort sig skyldig till sådana förseelser att det vid en total bedömning kan finnas skäl att dra in körkortet. Men det har ingen betydelse i de fall som trafikutskottets skrivning gäller, eftersom den avser frågor om körkortsindragning på grund av det aktuella brottet. Det måste naturligtvis mycket noggrant anges i den dom som tingsrätten meddelar, om det brott det är fråga om inte föranleder någon återkallelse. Att den i andra sammanhang och tillsammans med andra föreliggande omständigheter kan betraktas som belastande är en helt annan sak.
Herr talman! Låt mig bara, herr talman, svara fru Swartz på hennes påpekande av vikten av att vi skyndar långsamt vid genomförandet av reformen. Här har tidigare i debatten ordats mycket om hur länge dessa frågor har utretts. Jag tycker det är värdefullt för kammaren — i den mån det inte har framkommit så klart i dagens debatt — att konstatera att vid bifall till reservationen nr I kommer ikraftträdandet av en rad för människorna viktiga körkortsreformer att ske ett år och ett kvartal tidigare än om reservationen 1 avslås. Tusentals och åter tusentals människor skulle säkert betrakta riksdagens beslut med stor besvikelse, om de trots alla goda förslag som utskottet är överens om skulle få vänta i fem kvartal på att de här viktiga körkortsreformerna skulle träda i kraft. Sedan kan man naturligtvis säga som herr Winberg gör att tingsrätten skall döma i det aktuella målet. Ja, herr Winberg, det är precis vad jag sade i en av mina repliker. Kollisionen uppstår när tingsrätten skall döma en person för det aktuella brottet och icke finner det nödvändigt att för det brottet utdöma indragning av körkortet. Då uppkommer den situation som jag beskrev i min replik, där länsrätten, som gör den samlade bedömningen av körkortssituationen, kanske månader efteråt, drar in vederbörande persons körkort. Herr Winbergs replik strök därför ytterligare under det exempel som jag tidigare anförde.
Herr talman! Ett och ett kvarts år är i förhållande till all den tid man har använt tidigare på det här ärendet kanske inte så förfärligt mycket. I övrigt är väl fördelarna i utskottets hemställan sådana att de gott väger upp eventuella nackdelar i reservationen.
Herr talman! Det är alldeles klart att vi även i framtiden, om majoritetslinjen vinner här, kommer att få en hel mängd fall där körkorten dras in av länsrätten. Vad som är aktuellt är de konkreta fall där tingsrätten samtidigt dömer i målet — det gäller t.ex. grov vårdslöshet och framför allt rattfylleribrott. Det upplevs som besvärande för de tilltalade därför att de tycker samhällets åtgärder är mindre rimliga: domen-straffet kommer vid en tidpunkt och påföljden-återkallelsen av körkortet vid en helt annan tidpunkt, och samhällets organ, tingsrätten och länsrätten, har inte möjlighet att samordna dessa påföljder. Jag tycker det väsentliga och nödvändiga är att sådana åtgärder vidtas att det organ som meddelar domen i t.ex. ett rattfyllerimål också får göra en bedömning av hur det skall bli med körkortet.
Herr talman! Fru Swartz talade i en replik här om vikten av att man är noggrann och helst också tar så grundlig tid på sig som föreslås i propositionen. Säg det, fru Swartz, till den person som på grund av fylleri får vänta i två år enligt nuvarande regler innan han kan få ett nytt körkort! Det förslag som vi vill genomföra så snabbt som möjligt förutsätter en individuell bedömning. Säg det, fru Swartz, till en ung person som på grund av en kanske helt tanklös olovlig körning med moped har fått två års spärrtid strax innan han över huvud taget kan börja övningsköra för körkort. Jag är övertygad om att de som hör att de skall få vänta i ytterligare ett år och ett kvartal inte kan förstå vitsen med riksdagens beslut i det avseendet.
Herr talman! En reform som är så pass genomgripande som den här måste väl ändå få ta sin tid. Och jag anser att förarbetet har stor betydelse. Det säger jag på grund av att jag har sett hur besvärligt länsrätterna hade det när de var nyinrättade i juli 1971. Det är inget tvivel om att det var det som orsakade mycket av de olägenheter i form av eftersläpningar som vi sedan i många år har dragits med. Det kan befattningshavare på många länsstyrelser omvittna, skulle jag tänka mig. De var som sagt inte förberedda och därför mycket ovissa om hur de skulle arbeta. Det har jag sagt i mitt huvudanförande, där jag tagit några exempel på hur förhållandena har varit.

Herr talman! Jag har i motionen 2437 hemställt att vi skall begära ett nytt förslag i körkortsfrågor grundat på de principer som jag redovisat i motionen. Jag är nämligen rätt missnöjd med det förslag som framlagts i propositionen. Utskottet har avstyrkt motionen med hänsynen till kravet på en helhetsbedömning av den enskilde. Utskottet har föreslagit en del förbättringar i propositionsförslaget men också mycket kraftiga försämringar, så som jag ser det — bl.a. när grovt åsidosättande av trafiksäkerhetsbestämmelser tas bort och utskottet säger att bara åsidosättande skall gälla. Det är en kraftig skärpning, som kan användas i många fall för att sätta åt den enskilde. Jag har tidigare krävt att återkallelsefrågor alltid skall beslutas av domstol, och jag har krävt det på nytt i den nämnda motionen. I den frågan har utskottsmajoriteten delvis gått mig till mötes. Enligt min mening skall körkortsingripanden endast få ske i extrema fall vid upprepade trafikbrott. Och även i sådana fall bör körkortsingripandena avgöras i samband med att straffet för förseelsen utdöms. Ingen blir bättre bilförare efter att ha varit av med sitt körkort under några månader eller år. Körkortsingripanden skapar i många fall sociala och ekonomiska problem för den enskilde, särskilt för familjeförsörjare som bor så till att allmänna kommunikationer saknas eller är praktiskt oanvändbara för arbetsresor. En företagare får fortsätta att driva företaget även om han råkar tillverka en vara som skadat människor. En löntagare kan fortsätta att arbeta inom sitt yrke även om han varit orsak till någon arbetskamrats skada eller död genom ett misstag i en viss situation. Men frågan om körkort ser man allvarligare på. Då kan man utan vidare säga: Du får inte ha det här körkortet därför att du har gjort så och så. Det bör finnas mycket starka skäl för att ta ifrån en enskild person hans körkort. De skälen bör enligt min mening skärpas betydligt. Jag menar också att den helhetsbedömning som det talas om är ett för vittsyftande begrepp. Man bör döma efter förhållandena i trafiksituationerna. Nu har utskottsmajoriteten kommit med ett bra förslag i och med att den förordar att allmän domstol skall avgöra frågor om körkortsåterkallelser. Det tycker jag är bra. Jag tycker också att det är bra att den har förordat att ett förslag till körkortslag bör framläggas under nästa år. Jag hoppas att det förslaget skall grundas mer på de principer som jag här har redovisat än på nuvarande principer.

Herr talman! Får jag till herr Åkerlind säga att när utskottet har framlagt sitt förslag så har det inte skett med den motivering som herr Åkerlind anför. Vi tycker att herr Åkerlind inte fäster tillräckligt stor vikt vid trafiksäkerhetsaspekterna i detta fall. Man kan inte bara se till det förhållandet att det för den enskilde är besvärligt att vara av med sitt körkort. Man måste också i helhetsbedömningen se till trafiksäkerhetsaspekterna. Jag tänker nu inte sätta i gång någon ny debatt. Jag vill bara när det gäller ikraftträdandet säga att vi väl inte vet om ett ikraftträdande av den här temporära kungörelsen kan äga rum den 1 juli. Något som helst påbörjande av kungörelseskrivning hade inte skett när vi fick en föredragning i utskottet. Det är självfallet att ett sådant arbete kommer att, som jag sade, försena arbetet med den körkortslag som även reservanterna anser vara absolut nödvändig för den enskildes rättssäkerhet.

Herr talman! Vid behandlingen av frågorna om riktlinjer för invandraroch minoritetspolitiken vid 1975 års riksdag påvisades från moderata samlingspartiets sida att de av invandrarutredningen uppställda målen för denna politik, som kan sammanfattas i orden jämlikhet, valfrihet och samverkan, helt står i samklang med vårt partiprogram från 1968. Det var därför helt naturligt för oss att ansluta oss till vad utredningen hade att anföra i detta avseende. Om jämlikhetsmålet anförs i vårt program, att invandraroch minoritetsgrupper måste garanteras samma sysselsättningstrygghet, bostadsstandard, sociala förmåner, rättssäkerhet, rätt och möjligheter till skolutbildning som befolkningen i övrigt samt möjligheter till särskild undervisning i språk och samhällskunskap och möjligheter till undervisning på det egna språket även i andra ämnen.

Samverkansmålet slutligen blir självklart genom den uppskattning av invandrares och minoriteters kultur och traditioner, som präglar hela vår inställning. Invandrarna utgör ett mycket viktigt och värdefullt inslag i vårt samhällsliv. Deras insatser på arbetsmarknaden är av betydande omfattning, de tillför vårt land kulturella impulser av stort värde och genom dem ökar våra insikter och kunskaper om samlevnadsfrågor av skilda slag och inte minst om de ekonomiska och sociala betingelser som råder i olika delar av vår värld. Vår internationella förståelse ökar. Det är alldeles självklart att vi har stora förpliktelser gentemot dessa människor. Det är vår absoluta skyldighet att underlätta och skapa möjlighet för dem att verka i det nya hemlandet. Vi måste medverka till att de så snabbt som möjligt inlemmas i det svenska samhället och finner sig väl till rätta där, samtidigt som de kan bevara mesta möjliga av sin ursprungliga kulturella särart. Alldeles otvetydigt spelar utbildningen här en i högsta grad betydelsefull roll. Invandrarutredningen säger under avsnittet om språkutveckling och tvåspråkighet bl.a. att det första språk som barnet lär sig ger det de första begreppen och formerna för tänkandet och kontakten med yttervärlden. Det första språket kommer därigenom att spela en avgörande roll för barnets senare intellektuella och emotionella utveckling. Barnet tillägnar sig även sitt första normsystem och viktiga delar av ett kulturmönster. Detta första språk brukar vanligtvis kallas för modersmålet. Utredningen diskuterar vidare begreppet tvåspråkighet och konstaterar bl.a. att denna ofta är funktionellt differentierad, varmed avses att båda språken används i olika livssituationer, t.ex. så att det ena språket används i umgänget med den trängre familjeoch vänskapskretsen medan det andra används i kontakterna med det omgivande samhället. Denna differentiering leder ofta till att graden av behärskning av de båda språken sällan är likvärdig. Det språk som reduceras till enbart talspråk i hemmiljön löper allvarlig risk att utarmas, om inte barnet får möjlighet att utveckla språket också i andra funktioner. För barnets senare skolgång spelar även väl befästa kunskaper i modersmålet en avgörande roll; detta gäller såväl barn i enspråkiga som i tvåspråkiga miljöer. Inlärning av ett andra språk underlättas i avgörande grad av en god behärskning av modersmålet. Utredningen konstaterar att ett barn som inte får möjlighet att utveckla sitt modersmål och som i skolan konfronteras med undervisning på ett annat språk utsätts för stora påfrestningar intellektuellt och emotionellt, och allvarliga störningar i barnets språkliga och intellektuella utveckling kan uppstå. Bristfällig behärskning av modersmålet leder till bristfälliga kunskaper också i det andra språket, s.k. halvspråkighet. Om barnet åter konfronteras enbart med det andra språket, eller om det upplever ett starkt socialt tryck mot användandet av modersmålet, kan detta leda till störningar i kontakterna med föräldrarna eller helt omöjliggöra kommunikationerna mellan föräldrar och barn. Det finns därför anledning att understryka vad utredningen slutligen anför i det här sammanhanget, nämligen att för undvikande av språkliga och intellektuella störningar hos barnet har språkforskarna betonat vikten av att den grundläggande inlärningen i tvåoch flerspråkiga samhällen sker på barnets modersmål och att modersmålet i skolan tillåts utvecklas parallellt med inlärningen av det andra språket. Från moderata samlingspartiet har vi i mycket hög grad tagit fasta på vad jag här anfört från invandrarutredningens betänkande. Vi konstaterar i vår motion 2502 att den svenska skolan hittills saknat en klar och genomtänkt politik när det gäller undervisningen av invandrarbarnen. Vi finner orsaken till detta vara den tidigare förhärskande uppfattningen att barnen snabbt skulle lära sig svenska för att därmed lättare anpassa sig till det svenska samhället. Något förenklat resonerade man ungefär så här: In med den enspråkige invandrareleven i en svensktalande klass, så lär han sig snart att tala svenska! Är det så underligt att vi ofta fick uppleva anpassningssvårigheter och skolkproblem mot bakgrund av det synsättet? Var och en av kammarens ärade ledamöter kan säkert sätta sig in i det engagemang och intresse som går att mobilisera i en situation, då man timme in och timme ut inte begriper ett vitten av vad som försiggår. Det är mer förvånande att vi under sådana omständigheter över huvud taget fick några invandrarelever att stanna och följa undervisningen än att många av dem valde att utebli. Att rubricera deras frånvaro från undervisningen som skolk är lika missvisande som att kalla riksdagsledamöternas frånvaro i detta nu från denna kammare för bristande ansvar som riksdagsledamot! Nu vet vi bättre — nu står det klart för oss att goda kunskaper i modersmålet är en förutsättning för och ett viktigt led i invandrarelevernas anpassningsprocess till det svenska samhället. I konsekvens härmed har moderata samlingspartiet vid flera tillfällen krävt att undervisning i och på invandrarelevernas modersmål skall införas i våra skolor. Vi menar att en utökad försöksverksamhet med förberedelseklasser framför allt på lågoch mellanstadiet skall komma till stånd. Det gäller alltså enspråkiga klasser, där eleverna helt undervisas på sitt modersmål i samtliga ämnen och samtidigt får undervisning i svenska som främmande språk. Härifrån kan eleverna successivt slussas in i svenskspråkiga klasser, där undervisningen i svenska ersätts med undervisning i deras eget modersmål. Vi har också föreslagit att försöksverksamheten med invandrarelevernas modersmål som tillvalsämne på högstadiet skall utökas. Vi kan nu konstatera att i föreliggande utskottsbetänkande uttalas att kommunerna skall ha stor frihet att välja organisationsform för undervisningen av invandrareleverna, och vi kan då på goda grunder förutsätta att systemet med förberedelseklasser kommer att vidgas. Vad avser möjligheten för dessa elever att välja modersmålet som tillvalsämne på högstadiet, så kommer detta ärende att behandlas i den läroplansöversyn som riksdagen tidigare beslutat om. Det är min förhoppning att även denna fråga då kommer att få en positiv behandling. I det utskottsbetänkande som vi i dag har att ta ställning till avspeglas en mycket stor samstämmighet när det gäller undervisningen av invandrarbarnen. Som företrädare för moderata samlingspartiet vill jag uttala en klar tillfredsställelse över detta. Vi framställde i vår motion nr 2502 en rad yrkanden, och jag vågar påstå att det stora flertalet av dem har behandlats på ett tillfredsställande sätt i utskottet och fått en skrivning i betänkandet som ur moderat synpunkt är fullt acceptabel. Detta är förklaringen till att vi blott på tre punkter har funnit anledning att anföra en avvikande uppfattning i form av reservationer. Givetvis betraktar vi var och en av dessa som väsentlig och väl värd kammarens anslutning. Helhetsintrycket av stor samstämmighet, som jag nyss nämnde, förtas inte av förekomsten av dessa reservationer. Det är särskilt angeläget att betona den klart positiva inställning som markeras i utskottsbetänkandet till rätten för alla invandrarbarn att erhålla träning resp. undervisning i modersmålet och kommunernas skyldighet i sammanhanget att bereda denna träning och undervisning. Endast i undantagsfall, då mycket stora svårigheter föreligger, framför allt när det gäller lärarsidan, skall inskränkning kunna ske i denna skyldighet. Utskottet förutsätter en mycket långtgående kommunal ambition att lösa dessa svårigheter och betonar värdet av ett interkommunalt samarbete på det här området. Från moderat synpunkt är det också mycket glädjande att vi fått fullt gehör för våra yrkanden att lärartjänsterna skall vara statligt reglerade och att invandrarundervisningen skall ges särskilt värde när det gäller arbetsinsatserna på ett rektorsområde. Frågan om de statligt reglerade tjänsterna kommer att belysas av herr Nordstrandh i ett senare inlägg i den här debatten. Jag vill bara här konstatera att som en följd av utskottets ställningstagande på den här punkten måste också frågan om statsbidrag till träning och undervisning i modersmålet inklusive studiehandledning få en annan lösning än vad som föreslagits i propositionen. I detta sammanhang vill jag erinra om att utskottet inte har funnit anledning att ändra propositionens förslag när det gäller stödundervisningen i svenska. Beräkningsgrunden skall här vara fyra timmar per grupp med genomsnittligt fyra elever. Därest det kan beläggas att denna konstruktion får negativa konsekvenser får framför allt de invandrartäta kommunerna i jämförelse med nu gällande system om tre-fem elever per grupp anser jag det vara självklart att denna fråga snabbt skall omprövas. Beträffande poängberäkningen vill jag bara helt kort konstatera att den alldeles otvetydigt innebär betydande extra arbetsinsatser av administra tiv karaktär i de invandrartäta rektorsområdena, varför det är helt följdriktigt att undervisningen på det här området får särskilt tillgodoräknas. Det finns ingen anledning att ytterligare kommentera vad som är samstämmigt i utskottsbetänkandet — var och en har ju goda tillfällen att själv ta del därav. Därför vill jag bara helt kort beröra de moderata reservationerna, som jag nu yrkar bifall till. I reservationen 1 anser vi att benämningen modersmål skall användas när det gäller att beteckna barnets första språk. Vi hävdar att begreppet modersmålet på ett riktigare sätt anknyter till det egna invandrarspråket än ordet hemspråk, som rimligen bör identifieras med det språk som talas i det land där man för tillfället hör hemma, dvs. i det här sammanhanget svenska språket. Vi hävdar den uppfattningen så mycket mer som den också har framförts från invandrarna själva, t.ex. av Riksförbundet Finska föreningar i Sverige. Genom reservationen 3 vill vi hävda att målet för modersmålsträningen i förskolan skall vara enspråkiga grupper med personal som talar barnens eget språk. Vi vet att de bästa språkliga och sociala resultaten har uppnåtts inom sådana enspråkiga grupper. Risken för språkblandning, som är uppenbar i blandade grupper, är här eliminerad. Utskottsmajoriteten anser att våra synpunkter tillgodoses genom propositionens förslag, där det talas om enspråkiga grupper för sexåringarna och där betydelsen av tvåspråkig personal i förskolan understryks. Vi anser emellertid att de mindre barnens behov av grundläggande kunskaper i sitt modersmål är av så avgörande betydelse att vi inte kan acceptera gränsdragningen vid sexåringarna. Invandrarutredningens förslag om ambulerande hemspråkslärare med upp till sex timmar per vecka anser vi inte vara till fyllest — det får bara ses som en provisorisk lösning i avvaktan på att tvåspråkig personal hinner utbildas. Vi menar att en ytterligare provisorisk åtgärd kan vara att anknyta personer ur invandrargrupperna till daghemmen. Målet måste emellertid otvetydigt vara att ge möjlighet för barnen att samlas i enspråkiga grupper som leds av personal som talar barnens eget språk. I reservationen 5 slutligen slår vi vakt om enskilda förskolor och skolor som driver sin verksamhet på ett annat språk än svenska. Vi anser att dessa skall betraktas som naturliga inslag i skolväsendet. Vi kan inte inse varför den statliga och kommunala bidragsgivningen inte skall omfatta också dessa förskolor och skolor, under förutsättning givetvis att de uppfyller de krav som ställs på de allmänna skolorna. Utskottet konstaterar lakoniskt utan någon som helst kommentar eller motivering att detta yrkande kan utskottet inte tillstyrka. Det är med beklagande jag konstaterar denna negativa inställning till en verksamhet som alltid uppenbart är av stort värde och som upplevs som angelägen av de berörda invandrarna själva. Herr talman! Med det anförda yrkar jag alltså bifall till de reservationer där herr Nordstrandhs och mitt namn förekommer, dvs. reservationerna 1; 3.005

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har i två partimotioner —- dels under den allmänna motionstiden, dels med anledning av propositionen 118 — lagt fram sin syn på hemspråksundervisningen, i första hand i förskolan och i grundskolan. Vpk:s representant i utbildningsutskottet har på grundval av dessa motioner reserverat sig mot utskottsskrivningen på ett par principiellt mycket viktiga punkter. Det gäller dels frågan om frivillighet eller obligatorium, dels frågan om invandrarlärarnas uppgifter. Utskottsmajoriteten anser att obligatorisk hemspråksundervisning strider mot principen om valfrihet för medlemmar av språkliga minoriteter att kunna välja i vilken grad de vill bibehålla och utveckla den ursprungliga kulturella identiteten. Detta argument visar att utskottsmajoriteten inte har helt klart för sig hemspråksundervisningens betydelse. Den springande punkten är just att om barnen inte har fått utveckla det språk som ligger dem närmast, dvs. hemspråket, kan förstå och använda dess begrepp, kan uttrycka känslor och använda abstraktioner, så är det också —- utom för ett fåtal lyckligt lottade — i det närmaste omöjligt att uppnå detta på det nya språket. Och det uppstår halvspråkighet. Jag vill belysa detta med ett par exempel från min egen landsända, där tvåoch t.o.m. trespråkighet skulle kunna vara en tillgång för de människor som lever där men där det i alltför många fall i stället har blivit ett handikapp. En man från Tornedalen, uppvuxen i ett finskspråkigt hem och med skolgång där undervisningen skedde på svenska, skulle i 50-årsåldern ta körkort. När han skulle läsa in de nödvändiga teoretiska kunskaperna så visade det sig, som så ofta annars, att han visserligen kunde läsa svenska som han lärt sig det, men han förstod inte vad han läste. När han så fick hjälp av en yngre släkting som översatte frågorna och uppgifterna till finska, så förstod han genast vad det var fråga om och kunde också ge det rätta beskedet. Släktingen frågade då om det inte var klokare att resa över till Finland och klara körkortsprovet där. Mannen svarade att finskan förstod han visserligen helt och fullt, men han kunde varken läsa eller skriva det. Alltså var även den vägen besvärlig för honom. Mitt andra exempel står att läsa i det senaste numret av Samefolket. Det är en av tidningens läsare, som skriver mycket bra svenska trots att finska är hans modersmål men som är ängslig över uppgifter han fått om att Samefolket skall skrivas helt på samiska. ”Då måste jag nog sluta prenumerera”, skriver han. ”Ty jag kan så litet lapska att jag inte kan följa med vad som skrivs. Min mor hade lapska som modersmål. Hon tillhörde Karesuandolapparna. Nog pratade mor och far lapska, men finska förblev mitt modersmål.” I det senare exemplet rör det sig alltså om en person som hört samiska talas i hemmet, som själv anser sig ha finska som modersmål men som fått sin skolutbildning på svenska. Han tycks reda sig bra med det senaste språket, men så är det inte för alla.

Eller också skulle de, som jag själv, kunnat bevara en under barndomen utan besvär inhämtad funktionell tvåspråkighet, något som vi talar om i vår motion. Det här gäller alltså språkliga minoriteter inom landet. Översätter vi detta till de invandrargrupper som kommit hitflyttande senare vet vi att problemen för dem är ännu starkare uttalade, men jag har valt dessa grupper eftersom de ligger mig så nära. Vid sidan av invandrarbarnens problem har vi också problemet med invandrarkvinnornas situation, men denna gång handlar det just om invandrarbarnens hemspråksutbildning. Det är inte alltid som föräldrar till invandrarbarn — och här kanske också problemet med invandrarkvinnornas språkliga isolering spelar in — eller barn i språkliga minoritetsgrupper förstår detta med halvspråkigheten. Många av dem tror att de gör sina barn en tjänst genom att fjärma dem från det egna språket och i stället låta dem helt inrikta sig på svenskan. Resultatet av den frivillighet man talar om blir därför, som jag ser det, att man främjar halvspråkighet, inte valfrihet. Halvspråkighet innebär definitivt ingen valfrihet utan i stället att barnen avstängs från valmöjligheter och isoleras från både ursprungskulturen och den nya kulturen. Jag vill ge ytterligare eftertryck åt kravet på obligatorisk hemspråksundervisning genom att dra paralleller med svenskundervisningen i våra skolor. Alla inser det svenska språkets betydelse för de svenska barnens utveckling. Ingen skulle komma på idén att föreslå att detta ämne skulle göras frivilligt. Vad utskottsmajoriteten nu försöker hävda är att det egna språket är viktigare för svenska barn än för invandrarbarn eller barn som tillhör språkliga minoriteter. Vad är det för en primitiv människouppfattning och kultursyn som ligger bakom den här ståndpunkten? Vpk anser således att hemspråksundervisningen måste göras obligatorisk. Det är nödvändigt för att ge invandrarbarnen möjlighet att utveckla en aktiv tvåspråkighet. Den andra viktiga punkten där vpk har en annan uppfattning än utskottsmajoriteten gäller det som i propositionen kallas socialt kontaktarbete. Normalt skall lärarpersonal ha kontakt med elevernas föräldrar och så sker också i stor utsträckning. Naturligtvis skall också hemspråkslärarna ha sådana kontakter. Men när man i propositionen talar om socialt kontaktarbete menar man uppenbarligen betydligt mer än de normala kontakterna mellan lärare och föräldrar. Vad man således avser innebär att man utan tvekan kommer in på kurativa uppgifter, och för sådana uppgifter behövs, enligt min mening, särskilt utbildad personal.

Vpk kan inte gå med på att hemspråkslärarna regelmässigt skall ha kurativa uppgifter, vilket är den reella innebörden av utskottsmajoritetens ställningstagande. Det vore att underskatta både hemspråkslärarnas egentliga uppgifter och de kurativa insatsernas omfattning och betydelse. Jag yrkar således, herr talman, bifall till reservationerna 2 och 4. Beträffande övriga delar som vi tar upp i våra båda motioner och som gäller hemspråksundervisningen för invandrarbarn anser vi att utskottets skrivning är ett steg framåt på vägen mot lösningen av dessa viktiga frågor.

Herr talman! Fru Gradin redovisade utbildningsutskottets skäl för att gå emot förslag om obligatorisk undervisning i hemspråk, liksom jag i mitt anförande har försökt motivera skälen för ett sådant obligatorium. Jag skulle naturligtvis kunna åberopa rader av uttalanden och uppvaktningar av hemspråkslärare och ett flertal invandrarorganisationer, bl.a. hos vår riksdagsgrupp — jag förmodar att också fru Gradin har fått höra sådana uttalanden — där man har hävdat att hemspråksundervisningen bör göras obligatorisk. Särskilt hemspråkslärare med erfarenhet av vad frivilligheten innebär har hävdat detta mycket kraftigt. Jag vill i detta sammanhang också peka på att beteendevetenskap och forskning i flera olika sammanhang har påvisat hur just andra generationen invandrare, dvs. invandrarbarn, i mycket stor omfattning drabbas av social utstötning på grund av sin sociala och kulturella isolering. Jag är för egen del övertygad om att just halvspråkigheten är en viktig orsak till detta. För att man skall komma till rätta med detta räcker det inte med en skyldighet för kommunerna att ordna undervisning, såsom anförs i propositionen och utskottsbetänkandet. Jag tror inte att det räcker. Jag anser att undervisningen behöver vara obligatorisk. Även beträffande frågan om hemspråkslärarnas uppgifter har fru Gradin och jag redovisat skilda erfarenheter. Jag är rädd för att dessa sociala kontakter, som givetvis alla lärare har skyldighet att ha med sina elevers föräldrar, just för hemspråkslärarnas del alltför mycket skulle inskränka på deras pedagogiska verksamhet och dessutom utföras utan att de har fått utbildning för det. När det gäller invandrarbarnen kan just utbildning för att sköta dessa kurativa insatser på rätt sätt vara väsentlig. Jag vidhåller alltså mitt yrkande om bifall till de båda reservationerna.

Herr talman! Till det senaste vill jag helt kort säga: Naturligtvis kan man ha förhoppningar om att det skall gå att ordna det hela på lokal nivå. Vi har för inte länge sedan haft en diskussion om situationen när det gäller skolkuratorer. Vi vet att det i många kommuner finns stora svårigheter därvidlag. Om hemspråkslärarna — på grund av de brister som vi vet finns på den skolkurativa sidan — skall få alltför mycket av de uppgifter som rör den sociala kontakten måste det, som jag ser det, inkräkta på deras pedagogiska verksamhet. Det är vad jag är rädd för. Beträffande frågan om valfrihet har jag i mitt tidigare anförande sagt — och det grundas på egna erfarenheter — att det inte blir något val mellan det ena eller det andra språket. Den frivilliglinje vi skall fortsätta att gå på innebär ett främjande av halvspråkighet.

Herr talman! Riksdagen fattade 1975 beslut om de övergripande målen för svensk invandraroch minoritetspolitik. För att begreppen jämlikhet, valfrihet och samverkan skall få en reell innebörd också för invandrarbarnen krävs ökade insatser på olika områden, inte minst inom utbildningssektorn. Totalt fanns våren 1975 inom det obligatoriska skolväsendet och gymnasieskolan 71 100 invandrarelever. Många av dem befinner sig i en svår situation, speciellt när det gäller språklig och kulturell identitet. Det svenska samhället har här ett stort ansvar för att utforma olika samhälleliga anordningar så att de blir nåbara och förståeliga också för de många grupperna invandrare. Ett invandrarbarn blir i dag ofta utsatt för en försvenskningsprocess som kan bli förödande om vi inte är medvetna om riskerna för kulturkollisioner och har goda kontakter och möjligheter till resonemang med föräldrarna. Om vi snabbt försvenskar barnen, skadar vi både dem, deras föräldrar och samhället. Vi ger barnen bördan av att leva i en kollisionspunkt mellan kulturer med dubbla regelsystem — ofta i konflikt med varandra — dubbla lojaliteter av livsviktigt slag och en ständig oro inför all denna kluvenhet. Vi riskerar att föräldrarna plötsligt upplever att deras barn håller på att tillägna sig ett sätt att leva som de inte förstår och vars yttringar de i bestämda delar tar helt avstånd ifrån. Det är mot den här bakgrunden ett mycket angeläget förslag som i dag ligger på riksdagens bord. I många kommuner görs redan i dag en stor insats för invandrarbarnen, deras hemspråksundervisning och sociala åtgärder för att hjälpa dem och deras föräldrar till rätta i det svenska samhället. I propositionen och i betänkandet fastslås invandrarelevernas rätt till hemspråksundervisning och kommunernas skyldighet att erbjuda den. Det är ett viktigt steg på vägen mot förverkligandet av förra årets riksdagsbeslut. Tidigare talare i debatten har vitsordat den breda enigheten i utskottet om det i dag framlagda förslaget. Jag vill gärna för centerns del instämma i detta; det framgår ju också av att vi står helt bakom utskottets betänkande. Samtidigt måste man dock konstatera att enigheten kunnat nås bl.a. genom att socialdemokraterna i utskottet på ett par väsentliga punkter anslutit sig till motionskrav bl.a. från vårt håll. Det gäller tjänstekonstruktionen för hemspråkslärarna och förstärkningen av skolledningen i de invandrartunga rektorsområdena. Jag skall inte ta upp någon diskussion om dessa frågor utan skall nöja mig med att i dag kommentera några andra punkter i betänkandet. Ett stort problem för invandrareleverna är undervisningen i engelska. Det är svårt för dem att redan i tredje klass, när de knappt behärskar det egna hemspråket och svenska, påbörja undervisningen i ett nytt språk, ett språk som de dessutom undervisas i via sitt första främmande språk, nämligen svenska. Utskottet finner det värdefullt att SÖ fått i uppdrag att göra en kartläggning och komma med förslag till lämpliga åtgärder för att underlätta den här situationen för invandrareleverna. Jag vill gärna stryka under vikten av att SÖ snabbt kommer med förslag. Samtidigt är det naturligtvis viktigt att information och samråd mellan skolan och föräldrarna fungerar, så att föräldrarna är införstådda med varför deras Nr 141 barn eventuellt under något eller några år inte läser samma ämnen som Lördagen den de svenska eleverna. 29 maj 1976 Utskottet stryker också med anledning av en centermotion under an» — gelägenheten av att SÖ låter utarbeta instrument för att bestämma ele — Hemspråksundervernas språkfärdighet. visning för invand Det är viktigt att kommunerna ges möjlighet att organisera hemspråks — rarbarn undervisningen på ett sätt som bäst tillgodoser elevernas allsidiga utveckling och deras studiesituation. Det står i propositionen och det understryks ytterligare av utskottet. Detta bör bl.a. innebära att det är fritt fram för att fortsätta med de försök med förberedelseklasser som gjorts på olika håll i landet och som hittills har gett goda resultat. I förskolan är det speciellt viktigt att invandrarbarnen förutom hemspråksträning även kan få stöd genom tvåspråkig personal i övrigt. Det är därför i kommuner med många invandrarbarn angeläget att man där försöker anställa tvåspråkig personal på olika typer av tjänster i förskolan.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

Herr talman! Jag tror inte — yttrade jag i debatten om skolans inre arbete för några dagar sedan — att jag gör mig skyldig till någon överdrift om jag säger att skolan, hur vi än försöker organisera den och ordna dess arbetssätt, i stor utsträckning står och faller med lärarna, deras utbildning och deras insatser i fråga om såväl kunskapsinhämtandet som den sociala fostran. Stora krav ställs på lärarna, sade statsrådet Hjelm-Wallén i sitt inledningsanförande i samma debatt. Det är alldeles riktigt, och detta gäller också hemspråkslärarna. När det rör den undervisande personalen i skolan har moderata samlingspartiet i sitt skolpolitiska agerande envetet understrukit att man måste ställa vissa formella och generella krav på lärarna i syfte att få så små skillnader som möjligt i utbildningsstandarden mellan olika kommuner och olika skolor. Vi har hittills här i landet haft en fast tjänsteorganisation för lärare med bestämda tjänstetyper och bestämda kompetenskrav. Dispenser har varit relativt sparsamma. Så kom då propositionen om hemspråksundervisning för invandrarbarn som vi på vårt håll motsåg med stort intresse, inte minst i fråga om lärartjänstekonstruktionen. Regeringens tidigare mönster för sin politik i fråga om lärarnas kompetens och anställningsförhållanden upprepades emellertid. Propositionen föreslog för hemspråksundervisningen — jag understryker det än en gång - kommunala tjänster och kommunal tillsättning, som inte skulle grundas på ett fast meritvärderingssystem eller på fasta behörighetsvillkor. Kommunerna skulle utifrån egna bedömningar och värderingar av lämpligheten hos lärarna utse innehavare av hemspråkslärartjänst. Centrala anvisningar för urval vid tillsättning, meritvärdering och behörighet skulle inte utfärdas. Det var alltså klara besked. En enig lärarkår och de största invandrargruppernas organisationer hade i sina remissvar uttalat sig emot en sådan tjänstekonstruktion och föreslagit att hemspråkslärarna skulle jämställas med övriga lärare i ung domsskolan. Vi i moderata samlingspartiet delade helt denna uppfattning Nr 141 och gav också uttryck åt den. Lördagen den Vid utskottsbehandlingen vek sig — som utskottsrepresentanten nyss 29 maj 1976 sade, fastän i andra ordalag — socialdemokraterna, och vi kundeenas LL Lo om en centralt reglerad tjänstetyp, delvis modellerad efter de fasta tjäns — Hemspråksunderterna inom den kommunala vuxenutbildningen. visning för invand Jag utgår ifrån att statsrådet har noterat detta och drar någon lärdom = rarbarn av det inträffade om någonting liknande skulle dyka upp i framtiden. Sammanfattningsvis vill jag understryka — det är ganska självklart men kan gott sägas en gång till — att det är av stor betydelse för undervisningens kvalitet att de som undervisar är fullt lärarutbildade. Inte annat än i nödfall kan lärarutbildning ersättas av annan utbildning. Det gäller också hemspråkslärartjänsterna — centralt reglerade, så att eleverna garanteras en likvärdig utbildningsstandard. Det är helt klart — och det bör inte göras nämnvärda avsteg från detta —att behörighetsvillkor och regler för meritvärdering skall vara jämförbara med vad som gäller för övriga lärargrupper. Alla lärare i ungdomsskolan —- det tycker jag klart skall utsägas — skall ha samma status. Det har moderata samlingspartiet hävdat och kommer att hävda beträffande alla lärargrupper. I övrigt ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna 1, 3 och 5.

Herr talman! När man lyssnar på en debatt som den här är det främst de många svårigheterna med invandrarbarnens undervisning som kommer i förgrunden. Och självfallet finns det en mängd problem. Det är inte utan svårigheter som lämpliga och kompetenta hemspråkslärare kan rekryteras, lärarundervisning och fortbildning anordnas. Vi har och kommer att ha problem lokalt med att klara information till de berörda invandrareleverna och deras familjer, undanröja schematekniska svårigheter osv. Vad beslutet i dag kommer att innebära är att kommunerna ges bättre förutsättningar att klara alla de praktiska svårigheterna genom ett smidigt regelsystem med möjlighet till lokal anpassning och genom en inte föraktlig ekonomisk satsning från statens sida. Invandrargruppen kostnadsberäknade sina förslag till 2 300 kr. per elev och år. Till detta kommer kostnaden för stödundervisning i svenska. Som jämförelse vill jag erinra om att statens kostnader för varje grundskoleelev uppgår till ca 4 500 kr. per år. Förutom alla tänkbara svårigheter med att tillförsäkra invandrareleverna en god skolgång vill jag understryka en annan aspekt. Det är oerhört viktigt att också se invandrareleverna som en tillgång i skolarbetet. När jag besökt skolor med många invandrarelever har det ofta framgått hur invandrareleverna och deras kulturbakgrund kunnat berika under 89 visningen för alla elever. Genom att det i skolan finns barn och ungdomar med olika kulturbakgrund kan ömsesidig förståelse och respekt samt aktivt intresse väckas för andra språk, kulturer, normer och värderingar. Jag vill understryka denna positiva aspekt, som är ett resultat av integration av invandrarelever med andra elever i skolarbetet. Med det regeringsförslag som nu behandlas vill regeringen förverkliga målen för invandrarpolitiken — jämlikhet, valfrihet och samverkan — på förskolans och ungdomsskolans område. Regeringen slår här klart fast att invandrarbarnen genom samhällets insatser skall ges reella förutsättningar att behålla och vidareutveckla det egna språket och kulturen och att hålla god kontakt med ursprungslandet. Språkets roll i personlighetsutvecklingen debatteras ju även vad gäller de svenska barnen. Om ett barn inte förstår det språk som omgivningen talar, inte känslomässigt och socialt kan identifiera sig med det, löper barnet stor risk att bli stumt, att sluta fråga, att förlora sin upptäckarglädje och nyfikenhet på tillvaron. Vad gäller invandrarbarnen befinner de sig i en likartad situation som de svenska barn som upplever språksvårigheter. Problemet är bara så mycket större och djupare för invandrarbarnens del. Detta kan leda till att barnen socialt, känslomässigt och begreppsmässigt inte behärskar vare sig sitt hemspråk eller det nya landets språk. Känslomässigt och socialt tillhör de ingetdera landets kultur och samhällsliv. Det är självfallet vår skyldighet att motverka att barn och ungdomar hamnar i en sådan situation. Utbildningspolitiskt betyder det att vårt samhälle är skyldigt att aktivt främja och stimulera en verklig tvåspråkighet hos invandrarbarnen och erbjuda dem möjlighet att utveckla sitt hemspråk så att de behärskar det ur alla dessa aspekter — känslomässigt, socialt och begreppsmässigt. Detta är helt avgörande för personlighetsutvecklingen och måste därför startas så tidigt som möjligt. Mycket stor vikt måste då läggas vid att träning i hemspråket och respekt för barnet och dess hemkultur grundläggs redan i förskolan. I propositionen har barnets behov satts i centrum så kraftigt att regeringen sett bort ifrån såväl huvudmannaskapsgränser som skolsystemets stadiegränser. Jag beklagar naturligtvis att utbildningsutskottet inte helt kunnat acceptera denna tankegång. Men jag hoppas att den lösning av frågan om tjänstekonstruktionen, som utskottet uttalar sig för, och statsbidragssystemet — som nu bollas tillbaka till regeringen — ändå kommer att innebära att den nödvändiga smidigheten då det gäller att handla utifrån de lokala behoven skall möjliggöras. Sammantaget kommer dagens beslut, menar jag, att innebära en betydligt förbättrad situation för invandrarbarn såväl under deras förskoletid som i grundskolan och gymnasieskolan. | ning gav följande resultat: